Fru talman! Det kommer Karin Starrin att få fortsätta att sakna. Jag anser att det är en dålig signal att skicka till villaägarna att de därför att deras fastigheter är mycket värda skall få lägre skatt än andra som i övrigt har liknande ekonomiska förutsättningar. Jag tycker att Karin Starrin visar bra mycket större intresse för villaägarnas ekonomiska förhållanden än för energisparande.
Fru talman! Nej, jag är övertygad om att villaägarna inte väntar sig någon klapp på axeln vare sig av energiministern eller av finansministern. Men villaägarna bör i detta läge få känna att man från regeringens sida är tacksam för att det vidtas åtgärder för att få ned energiförbrukningen. Jag vill med bestämdhet hävda att man inte åstadkommer det genom att strikt följa de bestämmelser och förklaringar som gäller för fastighetsdeklarationen. Jag vill inte alls hävda att ett högre värde på en fastighet bör föranleda några särskilda förmåner. Vad jag är ute efter är att vi tillsammans skall styra in mot en inriktning som leder till att alla skall förstå att det också i fortsättningen är mycket angeläget att spara energi i vårt land. Jag kan inte finna att vi för närvarande har en energipolitik med denna inriktning. Där har finansministern fel.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att verksamheten vid Teatercentrum skall kunna fortsätta. Stödet till centrumbildningar på bl.a. teaterns område är i statsbudgeten upptaget under en gemensam anslagspost, som fördelas av statens kulturråd. De enskilda centrumbildningarnas förhållanden är således inte föremål för vare sig riksdagens eller regeringens prövning. Enligt vad jag har inhämtat har statens kulturråd för innevarande budgetår tilldelat Teatercentrum ett verksamhetsbidrag på 723 000 kr. När det gäller statens bidrag till centrumbildningarna för nästa budgetår återkommer regeringen med förslag i budgetpropositionen.
Fru talman! Först vill jag tacka Bengt Göransson för ett trevligt tal i dag på Konserthuset. Det var en stor kulturhändelse när det första bandet av den nya nationalencyklopedin överlämnades. Så över till Teatercentrum, som är en organisation som bildades 1969 och som är riksorganisation för de fria teatergrupperna. Den har under ett par decennier verksamt bidragit till att de fria grupperna har kunnat samarbeta och framför allt få en marknad på daghem, i skolor, på fritidsgårdar och i teaterföreningar. Det är Teatercentrum som sammanställer och skickar ut den årliga katalogen till omkring 6 000 arrangörer för de fria grupperna. Läget för Teatercentrum just nu är att man har ett ackumulerat underskott på omkring 300 000 kr. En av medarbetarna — de är inte mer än tre — är uppsagd till den 1 januari. Den huvudansvariga är uppsagd till den 1 april 1990. Det verkar som om verksamheten då helt skulle komma att upphöra. Det tycker jag skulle vara djupt tragiskt, särskilt som det är under våren som man arbetar med att sälja nästa säsongs teaterproduktioner. Man skulle alltså egentligen behöva ett tilläggsanslag för innevarande budgetår för att komma över den akuta krisen. Min fråga till kulturministern är, om det är tänkbart att antingen direkt från regeringen eller genom kulturrådet ge tilläggsanslag som gör det möjligt för Teatercentrum att behålla sina medarbetare till dess att ett nytt budgetår börjar.
Fru talman! Låt mig först tacka Jan-Erik Wikström för hans vänlighet apropå Nationalencyklopedin. Vi gläds båda över tillkomsten av dess första band. Så till Teatercentrum, som är en av centrumbildningarna. Centrumbildningarna med Teatercentrum träffade mig den 16 oktober i år. Jag redovi sade då att kulturrådet inom ramen för sina dispositionsmedel naturligtvis under ett löpande budgetår kan ta ställning också till extraanslag. Vid det tillfället påpekade jag emellertid att jag gärna skulle se att centrumbildningarna själva gjorde en genomgång av sin verksamhet utöver den översyn som kulturrådet kunde vara beredd att göra av centrumbildningarnas verksamhet. Underlaget för den framställning som kom var mycket kortfattat. Där stod följande: Vi kräver att regering och riksdag tar sitt ansvar att fullfölja 1974 års kulturprogram genom en uppskrivning av de statliga bidragen till centrumbildningarna som motsvarar verksamheternas redovisade behov. Jag föreslog då att man i egen regi skulle göra en sådan genomgång med hjälp av ett mindre bidrag från utbildningsdepartementet, som skulle svara mot lönekostnader och lönebikostnader för den för Teatercentrum huvudansvariga under två eller tre månader. Efter betänketid avböjde man från Teatercentrums sida att utnyttja det erbjudandet och förutsatte att man för att kunna göra en sådan översyn skulle ha det begärda tilläggsanslaget. Jag tyckte att det var rimligt att man utnyttjade den angivna perioden för att göra en sådan genomgång och beklagar att man inte ville begagna sig av den möjligheten.
Fru talman! Det var värdefullt att få höra detta. Nu finns det fortfarande tid fram till den 1 april. Låt mig uttala förhoppningen att utbildningsdepartementet och kulturrådet med gemensamma ansträngningar skall kunna finna en lösning som gör att Teatercentrum ändå kan fortsätta sin verksamhet fram till den 1 juli.
Fru talman! Jag hoppas självfallet att Teatercentrum skall finna möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat socialministern om han är beredd att medverka till att professuren i socialmedicin försvinner i Göteborg. Frågan har överlämnats till mig. Universitetsoch högskoleämbetet har lämnat förslag till ändrat ämnesinnehåll i ett stort antal ledigblivande tjänster som professor. Bl.a. har föreslagits att professuren i socialmedicin i samband med den nuvarande innehavarens pensionsavgång ändras till professur i hälsooch sjukvårdsforskning.

Fru talman! Jag skulle gärna ha velat höra hur utbildningsministern ser på att socialmedicin helt kommer att försvinna från Göteborg, om det skulle bli så olyckligt. Det framgår inte av svaret; det bara hänvisas till den proposition som kommer i februari 1990. Jag tycker att det är angeläget att slå fast att socialmedicin måste få finnas kvar i Göteborg, inte minst med tanke på hur Göteborg som industristad ser ut, med de sociala olikheter och problem som där faktiskt finns. Om man ser på sjukskrivning, på skador i arbetslivet, på olycksfall, osv. är Göteborg en drabbad stad jämfört med övriga landet. Därför finns det all anledning att studera förhållandena där och vad de har för inverkan på hälsotillståndet för befolkningen. På grund av olika omständigheter har det här inte fungerat under en rad år, och nu när man ser att man äntligen skulle kunna bygga upp en stark institution i Göteborg kanske ämnet tvärtom i stället försvinner! Skulle utbildningsministern ändå inte kunna säga hur han ser på en sådan utveckling? Enligt vad jag förstår av det sätt på vilket UHÄ presenterat syftet med att få professuren flyttad till hälsooch sjukvårdsforskning innebär det ämnet snarare att man betonar hur de ekonomiska resurserna används inom sjukvården. Det ämnet är knappast kopplat till hälsopolitiken, som är av vitalt intresse för Göteborg.
Fru talman! Jag hoppas att Ingela Mårtensson överser med det, om jag i dag avstår från att gå in i den debatten. Vi har en forskningsproposition framför oss, vi befinner oss i arbete med den och i det sammanhanget föreslås det ändrade ämnesbeskrivningar, inte bara för den här professuren utan också för en rad andra. Man kan naturligtvis framföra skäl för båda ståndpunkterna. Jag har ingen anledning att göra annat än uttala respekt för den inriktning som Ingela Mårtensson talar för, men jag vill alltså vänta med att redovisa regeringens ställningstagande till dess att vi i regeringskansliet haft möjlighet att ordentligt bereda ärendet, dvs. när både Ingela Mårtenssons och andras synpunkter på ämnesbeskrivningen har blivit genomgångna och bearbetade.
Fru talman! Jag är glad för att utbildningsministern respekterar att jag vill framhålla betydelsen för Göteborg av ämnet socialmedicin. Jag vet hur svårt det kan vara att få till stånd en förändring när propositior.erna väl är framlagda. Därför ville jag gärna ta upp den här frågan och visa på risken. Jag tror att många kanske inte riktigt haft klart för sig vad som här pågår. Det finns alltså risk att vi tappar inriktningen på socialmedicin, som ju sedan lång tid tillbaka varit en brist i Göteborg och något som vi saknat. Därför vore det olyckligt om det skulle bli som jag befarar. Jag hoppas verkligen att utbildningsministern nu tar med sig de här synpunkterna och ser till att det blir något bra av propositionen, så att vi inte tappar ämnet socialmedicin.
Fru talman! Jag tar gärna emot ytterligare argument.
Fru talman! Eva Goés har frågat mig hur jag kommer att agera i den fråga som rör Globalradions fortsatta liv. Bl.a. undrar Eva Goös om ändring av sändningstiden kan vara en lösning. Bakgrunden är Riksradions beslut att lägga ned programmet. Riksdagen beslutar om regler och riktlinjer för Sveriges Radio-koncernens verksamhet. En grundläggande utgångspunkt för dessa är att programverksamheten skall vara självständig, dvs. den skall stå fri i förhållande till såväl staten som andra maktcentra. Om detta råder en bred politisk enighet. Programföretagen avgör därför, enligt radiolagen , ensamma vad som skall förekomma i en sändning. Därvid skall företagen beakta övriga bestämmelser i radiolagen och i dess avtal med staten. I avtalen finns allmänt hållna bestämmelser om programverksamhetens utformning. Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföretagen "utövar sin sändningsrätt på det sätt som anges i radiolag och avtal. Ansvaret för vad som sänds och när det sänds åvilar alltså programföretaget i fråga. Något agerande från min sida är inte aktuellt.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är naturligtvis nöjd med att programföretagen själva får bestämma över sina program. Som gammal lärare tycker jag att det ur utbildningssynvinkel måste vara viktigt att man försöker öka förståelsen mellan människor i världen. Jag anser det därför mycket viktigt att programmet Globalradion får finnas kvar, men jag förstår att utbildningsministern inte kan gå in och agera direkt i koncernen. Vi i miljöpartiet vill öka kvalitetsprogrammen och dokumentärerna, och vi är beredda att höja licensavgiften. Det har vi försökt en gång — i förra budgetsammanhanget — och vi vill göra det också nu i januari. Vi kanske då kan få ökad förståelse från utbildningsdepartementet för det — vi tycker att det är viktigt att dokumentärer och kvalitetsprogram får ökat utrymme inom radio och TV. Därför frågar jag utbildningsministern om vi får hans stöd den dagen.
Fru talman! Frågor om budgeten ber jag att få besvara efter det att budgetpropositionen har presenterats för riksdagen. Låt mig däremot få ge ett litet förslag, eftersom jag ju ofta får tillfälle i denna kammare att svara på frågor om programinnehållet i Sveriges Radio och varje gång måste säga att detta får jag inte svara på. Även om jag fick skulle jag försöka undvika det, efter som jag inte har någon som helst ambition att uppträda som programdirektör i Sveriges Radio. Jag skulle ändå vilja ge förslaget att Eva Goös som riksdagsledamot under åberopande av sitt ledamotskap direkt till ansvariga i Sveriges Radio skall ställa frågor och få synpunkter på hur och varför man gör vissa programplaneringar. Den rätten tillkommer ju varje ledamot.
Fru talman! Utbildningsministern kanske förstår att jag redan har tagit direkt kontakt. Jag har då upplevt att det finns inbördes tyckande om vad som är bra och icke bra. Vad jag fått fram genom denna kontakt är att programmet skulle få ökade lyssnarsiffror om det sändes på annan tid. Vi vet t.ex. att sådana program som Godmorgon världen och Kanalen har högre lyssnarsiffror. Program med dålig sändningstid läggs ofta ned. Dessutom talas det om att det finns färdigproducerade program som man inte tycker att man vill slösa bort utan vill skall sändas i Giobalradion i stället. Därför är det synd om programmet läggs ned.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret som var mycket glädjande. Jag kan väl tillstå att jag också hade väntat mig något liknande. Men jag ville ändå förvissa mig om att arbete pågår precis som det står i svaret. Det är ju bra att få svart på vitt. Jag har fått med mig hem från Namibia önskemål om att sanktionerna skall hävas så snart som möjligt. Dessa önskemål kommer från både politiska ledare och industrimän. I svaret står: ”Skulle emellertid de folkvalda namibiska representanterna eller FN:s generalförsamling rekommendera annorlunda”, alltså att gå snabbare fram, ”vore det ett viktigt skäl för regeringen att överväga att tidigare häva sanktionerna” än på självständighetsdagen. Jag tror att det kanske vore värdefullt för regeringen att ta kontakt med de 72 folkvalda som nu utformar konstitutionen för att inhämta deras syn på frågan. Vi vet inte, men det kan tänkas att diskussionen om den nya konstitutionen kommer att dra ut på tiden. Landet är i behov av snabba ekonomiska åtgärder för att inte bli beroende av Sydafrika.

Fru talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet för den beredskap som finns. Jag förstår att regeringen följer utvecklingen med uppmärksamhet. Vi hoppas att snart kunna häva sanktionerna mot Namibia.

Fru talman! Som vanligt är det svårt att få klara besked av Anita Gradin om väsentliga saker för Sveriges framtid och självbestämmande. Osmos betyder enligt uppslagsverket Focus ett uttryck för ett upplöst ämnes tendens att uppfylla hela den volym av lösningsmedel som står till dess förfogande. Är det alltså detta som är det svenska medbestämmandet i det kommande EES? Är det det man skall gå ut till folkrörelser och arbetarrörelsen och tala om, att Sveriges självbestämmande är ett upplöst ämne, som får det medinflytande som det lyckats skaffa sig genom att uppfylla hela den volym av EG som står till dess förfogande — eller hur skall vi tolka detta, Anita Gradin? Detta är ju faktiskt ganska allvarliga saker. Här håller ni på att förhandla om ett strukturerat samarbete med en supermakt som håller på att byggas upp. Exakt hur skall det medinflytandet gå till? Ni döljer er bakom konstiga ord, som väldigt få begriper. Sedan är frågan vad EG har sagt i det här fallet. Anita Gradin säger att jag själv får stå för tolkningen att EG inte ser EES-modellen som framkomlig. Jag har här resolutionen från EG-parlamentets utrikeskommittés senaste möte, som jag deltog i — inte som svensk representant utan som konsult för de gröna i EG-parlamentet. Där nämns inte EES över huvud taget. Det är fullkomligt solklart att man från EG-håll inte tänker dela med sig av sin autonoma makt, som man säger. Vad är det egentligen ni har tänkt er? Skulle vi inte kunna få något slags klartecken om det? Och sedan har vi I'acquis communautaire. Anita Gradin säger att hur detta skall införlivas i den svenska rättsordningen kan man inte tala om nu. Men vi har väl ändå en rättsordning i Sverige, och en grundlag? Nog måste man kunna tala om hur det skall gå till, när Sverige skall svälja tusentals EG bestämmelser — det måste ju finnas någon teori om det.

Fru talman! Jag har inte hittat på osmos. Det är inte jag som går till grekiska ordböcker och hittar på otroligt märkliga uttryck för att tala om vad det handlar om. Det kommer från EFTA-håll. Det kommer från EFTA-förhandlarna. Jag vet inte om det kommer från Anita Gradin eller från Gen&ve — det har jag ingen aning om — men det kommer från ert håll. Det är ni som plötsligt, i en situation då det visar sig att reellt medinflytande enligt inte bara mig utan många bedömmare, t.ex. Dagens Nyheters ledarsida, verkar osannolikt. Då hittar ni på en ny term, osmos. Jag är ledsen om jag låter raljant ibland. Ämnet är verkligen för allvarligt för det, men ibland har man svårt att tro sina egna öron. Det kan möjligen vara orsaken till att jag ibland låter på det sättet. Anita Gradin säger att det hela tiden handlar om förhandlingar, och man kan inte tala om slutresultatet ännu. Nej, men vi vill ju ha ingångsvärdena! Vilket pris är ni beredda att betala? Var går smärtgränsen, för att citera centerpartister tidigare i debatten? Hur skall det gå till när man skall ta in tusentals regler i den svenska lagboken? Det måste ju finnas en metod för detta, som ni har tänkt igenom.

Fru talman! Jag skall faktiskt kosta på mig ett tack för svaret.

Fru talman! Jag får väl tolka det som ett diplomatiskt sätt att tala om att regeringen inte tycker att ”first things first” skall innebära att man skall lämna östeuropeiska länder utanför. Problemet i Bryssel var inte någonting som vi privat dividerade om, utan det var ordföranden i den svenska delegationen som gjorde sitt officiella inlägg. Jag deltog över huvud taget inte alls i något dividerande, utan jag var bara lyssnare. Jag tolkar alltså detta som att den svenska regeringen inte står bakom den politik som EFTA-delegationens ordförande lanserade under Bryssel-mötet.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

Sverige har framstått — vilket också bekräftades vid ett besök jag gjorde på EFTA-högkvarteret för någon vecka sedan — som den som har velat lägga Östeuropa åt sidan och helt koncentrera sig på EG-förhandlingarna. Det är ett faktum. Om detta nu skall tolkas som en kursändring från regeringens sida, att man nu verkligen öppnar armarna för Östeuropas närmande till EFTA och betraktar EFTA som en organisation med egenvärde som kan bli en brygga mellan EG och Östeuropa, tycker jag det är positiva besked från regeringen.

Herr talman! Man bör i partipolitiken inte alltför mycket uppehålla sig vid vem det är som fått fram en förbättring av politiken. Men jag betraktar det som faktum — andra bedömare får här vara domare — att det tidigare funnits en ovilja från den svenska regeringens sida att ta Östeuropaproblemen på allvar, i den bemärkelsen att man aktivt velat använda EFTA som ett samarbetsorgan för Östeuropa. Det finns en lång rad offentliga citat som styrker den saken. Men det är ganska uppenbart att en kursändring nu är på gång. Den artikel som Ingvar Carlsson i dag har i Dagens Nyheter har också ett helt annat anslag än vad tidigare utspel från regeringens sida har haft. Ingvar Carlsson påminner nu om att Europa inte bara är EG, dvs. regeringen använder exakt de fraser som vi i miljöpartiet använt under ett par år. Det är naturligtvis en framgång för miljöpartiet, och det tackar vi för.

Herr talman! Gudrun Schyman har med anledning av en nyss lämnad rapport från försvarets materielverk om JAS-projektet frågat mig om jag är beredd att medverka till att vi får en debatt om projektets framtid. Låt mig först erinra om att jag har lämnat ett svar till Gudrun Schymans partikollega Lars Werner på en fråga i våras om ett närliggande område. Jag underströk i mitt svar då att i enlighet med riksdagens beslut följs detta projekt upp och kontrolleras med stor noggrannhet. I varje års budgetproposition redovisas JAS-projektet. På detta sätt kan JAS-projektet liksom allt annat i totalförsvaret debatteras i kammaren. Jag vill understryka att det har varit och är regeringens bestämda avsikt att fortlöpande noggrant informera riksdagen om projektet från ekonomiska och tekniska utgångspunkter. Jag avser således också att även fortsättningsvis löpande informera riksdagens Den rapport från försvarets materielverk som Gudrun Schyman hänvisar till är en i raden av rapporter som materielverket under året har lämnat till regeringen. Den aktuella rapporten liksom tidigare rapporter under året är viktiga underlag för regeringens redovisning av JAS-projektet i budgetpropositionen och för den fortsatta behandlingen i försvarsutskottet. På detta vis får riksdagen en oinskränkt möjlighet att debattera JAS-projektet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaret. Att försvarsministern svarat på denna fråga en gång tidigare vet jag — det var jag som tog emot svaret. Vad jag nu i alla fall undrar är om vi skall få en redovisning av hela den rapport som försvarets materielverk har lämnat. Jag är medveten om att den här typen av genomgångar görs i samband med budgetpropositionerna. Men de genomgångar som gjorts sedan 1984 har redovisats ganska kortfattat och inte alls i sin helhet. Det har förekommit ett hemligstämplande av dessa rapporter, något som jag förmodar att också försvarsministern är medveten om. Vad jag undrar är naturligtvis om den här rapporten kommer att offentliggöras i dess helhet, så att vi kan få en debatt med utgångspunkt i allt som skrivits. Många av de rapporter som försvarets materielverk tidigare har presenterat har varit kritiska både till kostnadsutvecklingen och till möjligheterna att över huvud taget få upp det här planet i luften. Det har visat sig med all tydlighet att den kritiken haft fog för sig. Vi befinner oss fortfarande i den situationen att vi har ett miljardprojekt, ett plan som inte visat sig vara flygfärdigt i någon som helst mening. Med dagens säkerhetspolitiska utveckling finns det väl all anledning att ta en ordentlig diskussion i den här frågan. Det kravet har rests från många håll, inte bara av vpk. För att få en förutsättningslös diskussion om projektets fortsatta utveckling — dess vara eller inte vara, om det skall avvecklas eller inte — behöver vi ha alla papperen på bordet. Jag vet att försvarsutskottet tidigare hade planerat en hearing i denna fråga. Den hearingen är nu inställd, och jag förmodar att det beror på att flygplanet ännu inte är i luften. Jag vill alltså veta: Kommer vi att få ta del av hela den rapport som försvarets materielverk har skrivit, och kommer vi att få en förutsättningslös debatt om projektets fortsatta utveckling?

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat socialministern vilka initiativ regeringen avser att vidta för att vidga rätten till bilstöd till att omfatta även fosterhemsplacerat barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag svarade nyligen på samma fråga från Inger René och informerade då riksdagen om att regeringen i januari 1988 uppdragit åt socialstyrelsen att göra en samlad utredning av familjehemsfrågan. Under arbetet skall frågan om ersättning till familjehemsföräldrar bedömas i sin helhet. Behovet av bil och ersättning för bilköp kan då komma in som en del av en sådan total bedömning. Uppdraget beräknas vara slutfört inom kort. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att i dag ta ställning i frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att få ett handikappat barn innebär ofta en stor sorg för föräldrarna, och en del orkar helt enkelt inte ta hand om barnet. Då måste vi uppskatta de familjer som verkligen tar hand om dessa barn och erbjuder dem ett hem. Det är då också viktigt att vi så långt det är möjligt stöder de här fosterföräldrarna. Jag vill påstå att bilstödet i den situationen är av stort värde både för föräldrar och för fosterföräldrar. Eftersom lagen bara talar om ”föräldrar”, gör socialförsäkringsnämnderna bedömningen att lagen endast gäller biologiska föräldrar. Lagens mening måste väl ändå vara att det är det hem där det handikappade barnet stadigvarande bor som bör få stödet. Om Bengt Lindqvist delar den uppfattningen framgår inte av svaret. Denna utredning tillsattes uppenbarligen innan det nya bilstödet trädde i kraft. Jag undrar då: Är det så att även frågan om bilstödet kommer att tas upp av den samlade utredning som socialstyrelsen gör?
Herr talman! Jag delar Barbro Sandbergs uppfattning att det är viktigt att en familj som tar hand om ett svårt handikappat barn på fosterhemsbasis eller familjehemsbasis, som vi oftast säger, också på något sätt skall ha ersättning för detta. Vi måste lösa den frågan. Men när en utredning har uppdraget att se över familjehemsfrågan i dess helhet och i anslutning härtill ersättningsfrågorna, är det rimligt att frågan om bilstödet berörs i det sammanhanget. Det är skälet till att vi nu avvaktar denna utredning, som kommer att lägga fram resultatet av sitt arbete kring årsskiftet — det är den senaste information jag fått. Därefter är jag naturligtvis beredd att diskutera frågan igen mot bakgrund av de förslag som då framlagts.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om man kan få en sådan helhetsbild, och jag hoppas att socialstyrelsens utredning verkligen läggs fram vid årsskif tet såsom tidigare har sagts. Det är viktigt att dessa probiem löses för både barnen och deras familjer.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att uppnå snabbare ärendehantering av asylansökningar. Hon hänvisar till det förhållandet att statens invandrarverk efter omorganisationen den 1 juli 1989 lagt ej avklarade asylärenden på hög för att i stället koncentrera sig på dem som sökt asyl efter den 1 juli. Det finns många skäl som talar för att snabbt avgöra ärendena och därmed minska väntetiderna. Dessa är såväl allmänt invandrarpolitiska som ekonomiska och rättssäkerhetsmässiga men självfallet också humanitära. Målsättningen med den nya utlänningslagen är bl.a. att de sammanlagda handläggningstiderna ej skall överstiga sex månader. Redan nu har man kunnat avläsa effekterna på så sätt att en så stor del som över hälften av ärendena klaras av på utsatt tid även om man nu inte kan säga när målsättningen på sex månader kan uppnås. Enligt nu tillgängliga uppgifter från invandrarverket fanns det den 1 juli i år ca 7 000 gamla asylärenden, den 1 oktober ca 5 800 och den 1 november ca 4 600. Sista månaden har ärendena således minskat med ca 1 200 och med en fortsatt hög arbetstakt hos invandrarverket kommer enligt nuvarande bedömning de gamla ärendena att vara avarbetade senast den 1 mars 1990, detta trots att antalet nya asylärenden varit så stort som ca 3 500 för t.ex. september månad. Även inom regeringskansliet har åtgärder vidtagits för att säkerställa att överklagandeärenden ej blir liggande länge i avvaktan på regeringsbeslut. Med hänsyn till denna positiva utveckling har regeringen inte för närvarande någon avsikt att vidta några ytterligare åtgärder. Då Maria Leissner, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Ingela Mårtensson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Maria Leissners fråga. Jag tar emot svaret då Maria Leissner tyvärr på grund av vård av sjukt barn inte kan ta emot svaret. Bakgrunden till frågan är som invandrarministern sade att omorganisationer har gjorts. Tanken var att de gamla ärendena skulle vara färdigbehandlade redan den 1 juli. Trots stora ansträngningar var man inte färdig med de gamla ansökningarna, och man beslöt då att obalanserna inte skulle hindra behandlingen av de kommande asylansökningarna. Men det ter sig litet märkligt för dem som sökt asyl att ansökninarna från dem som sökt asyl före omorganisationen får ligga och vänta på hög, medan de som sökt vid en senare tidpunkt får sina ansökningar snabbare behandlade och får snabbare besked. Den här situationen är olycklig, eftersom de asylsökande har svårt att förstå att det blir så olika behandling beroende på när man kommit till Sverige. Jag förstår att detta utgör ett övergångsskede, men man måste ändå se till dem som kommer i kläm i systemet. Det är angeläget att man så snart som möjligt kommer till rätta med orättvisorna.

Herr talman! Ing-Britt Nygren har mot bakgrund av att gällande bestämmelser inte tillåter att asylsökande får arbeta, innan de beviljats uppehållsoch arbetstillstånd, frågat mig om jag är beredd att göra det möjligt för asylsökande att utföra arbete, bl.a. städning, som är direkt förknippat med förläggningsverksamheten. Frågan om asylsökandes rätt och möjlighet att arbeta under den tid som myndigheterna behöver för handläggning av deras tillståndsärende har behandlats här i kammaren åtskilliga gånger. Jag har själv under hösten vid flera tillfällen besvarat frågor och interpellationer i ämnet. Innebörden av gällande regler och regeringens hållning borde därmed vara klar. Den svenska lagstiftningen tillåter inte personer utan uppehållsoch arbetstillstånd att arbeta. De asylsökande är med nuvarande lagstiftning utestängda från varje form av anställning eller yrkesutövning i Sverige. De lediga jobben som finns bör för övrigt i första hand gå till dem som har sina arbetstillstånd klara, men ännu saknar sysselsättning. Gällande bestämmelser hindrar inte att asylsökande och andra utlänningar som vistas på en förläggning, deltar i förläggningens vardagliga göromål i den utsträckning det finns praktiska förutsättningar för detta.

Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag känner till regeringens inställning angående detta att asylsökande inte får arbeta innan de får uppehållstillstånd. Jag delar inte den inställningen. Men min fråga gällde det som till slut behandlades positivt i invandrarministerns svar, dvs. att det finns möjligheter för flyktingarna att få städa och sköta sina egna göromål på förläggningarna. Kan invandrarministern klarlägga detta för de förläggningar, där man menar att detta arbete inte får förekomma? På dessa bostadsplattformar får alltså de asylsökande inte sköta städning o.d. Flyktingarna själva tycker att det är orimligt. Därför vore det bra om statsrådet verkligen kunde ta tag i detta så att det hela går rätt till. Flyktingarna har varit vana vid att sköta sig själva när de kommit till Sverige, och de skall sköta sig själva när de lämnar förläggningen. Men det måste föreligga något missförstånd, när flyktingarna får sköta sig själva på vissa förläggningar men inte på andra.
Herr talman! Det finns många olika typer av förläggningar. Det finns förläggningar av tillfällig karaktär som tar hand om de direktsökande, dvs. dem som söker asyl vid våra gränser och som utreds vid den s.k. slussen. Vidare finns det förläggningar där människor vistas en längre tid. Jag har sett alla de olika typerna av förläggningar. Som jag sade tidigare är det vid många av dessa förläggningar möjligt för flyktingarna att ha självhushåll för familjen i vanliga bostäder. De utför naturligtvis allt det praktiska arbetet själva. Men jag kan också förstå att det t.ex. på denna bostadsplattform — jag har själv besökt den — finns praktiska begränsningar när det gäller att engagera de asylsökande i arbetet. Såvitt jag har förstått måste den ansvarige på platsen bedöma i vad mån man kan ta till vara dessa möjligheter till arbete. Det måste ändå finnas ett övergripande ansvar för att städningsarbete o.d. blir utfört.
Herr talman! Ja, det är självklart så. Men flyktingarna själva vill arbeta. Jag tycker att det är mycket viktigt att ta hänsyn till vad flyktingarna själva vill. Vi skall ju försöka inlemma dem i det svenska samhället, och de skall då ha möjlighet att själva ta ansvar för var de skall bo och vad de skall göra. Då är väl arbetet på förläggningarna ett första steg? Jag kan inte se att där skall göras olika bedömningar. De som vill skall väl få möjlighet att arbeta?

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har ställt en fråga som har sin bakgrund i förhållandena i en av invandrarverkets s.k. slussförläggningar, nämligen förläggningen i Olofsfors, där förläggningschefen i ett brev till de anställda förbjudit invandrarlärare att vistas i förläggningen utanför sin egen tjänstgöringstid. Alexander Chrisopoulos vill veta om ett sådant förbud gäller verkets samtliga förläggningar och om jag i så fall är villig att medverka till att förbudet upphör. Ragnhild Pohanka har ställt en liknande fråga och citerar utförligt förläggningschefens brev. Jag vill besvara frågorna i ett sammanhang. Det finns, herr talman, inga sådana allmänna riktlinjer för invandrarverkets förläggningar som Alexander Chrisopoulos fråga gäller. Det som har förevarit i Olofsfors har enbart varit en lokal lösning på ett problem som uppkommit där. I den fråga som Ragnhild Pohanka formulerat citerar hon ett brev från förläggningschefen i Olofsfors. I brevet aviseras en överläggning mellan lärarpersonal, skolchef och förläggningschef för att diskutera den uppkomna situationen. Jag har erfarit att ett sådant möte ägde rum i fredags. Jag har erfarit att den svenskundervisning som bedrivs vid förläggningen har upphandlats av Norbergs kommun. Det är sammanlagt elva lärare som på halvtid engagerats för undervisningen.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Förhållandet är det att förläggningschefen vid invandrarverkets förläggning i Olofsfors har beslutat att förbjuda invandrarlärarna att vistas i förläggningen utanför tjänstetid. Skälet till vistelseförbudet är att de aktuella lärarna har varit engagerade i flyktingfrågor och att de har ifrågasatt den förda flyktingpolitiken på en rad punkter. Frågan har en principiell karaktär. Invandrarverket är en statlig myndighet, och förläggningarna är alltså även de statliga myndigheter. Felet som har begåtts av invandrarlärarna i detta sammanhang var naturligtvis inte att de varit engagerade i flyktingfrågor. Om de hade varit engagerade i flyktingfrågor och accepterat den förda flyktingpolitiken, skulle de naturligtvis inte ha förbjudits att vistas i förläggningen. Skälet till att de blev förbjudna att vistas i förläggningen är att de varit kritiska. Frågan har hög dignitet därför att förfarandet kan få en prejudicerande effekt på andra förläggningar: Skall man i statliga myndigheters regi förbjuda kritik — välmenad, berättigad eller icke berättigad — genom att förbjuda kritikerna att vistas i förläggningen? Är invandrarministern beredd att ta avstånd från sådana metoder att tysta kritik som används av förläggningschefen i Olofsfors? Nu säger invandrarministern att det som hänt har varit en lösning av ett lokalt problem. Jag har en annan uppfattning i den frågan.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga utöver det Alexander Chrisopoulus sade. Men när en person som arbetar på en flyktingförläggning inte får vara där efter arbetets slut, då kan man jämföra det med besöksförbud, och besöksförbud har vi inte ens på fängelser utan nästan enbart på sjukhus, av smittoskäl.Så jag ser som fruktansvärt allvarligt att en lägerchef i Sverige över huvud taget kan komma på en sådan här tanke. Skälet till att lärarna inte skulle få vistas i förläggningen skulle vara att de kunde äventyra den objektiva bedömningen av asylärendena! De skulle alltså inte heller på lektionerna få tala om asyloch flyktingfrågor utan enbart andra samhällsfrågor och om det som har att göra med den rena svenskundervisningen. Som lärare blir jag lika upprörd över detta, att man inte fritt skulle få tala med eleverna om företeelser i samhället. Här handlar det dessutom om frågor som gäller eleverna själva. Jag har aldrig varit med om att man inte skulle få tala med eleverna om nästan allting. Det är självklart att man gör det som lärare. Här är det dessutom vuxna elever, så det finns inte ens de inskränkningar som man kanske måste iaktta när man talar med barn. Riktigt allting talar man inte med barn om, men jag har aldrig känt att jag som lärare haft någon munkavle. Det är ju vad det liknar när lärarna under lektionerna inte skulle få tala med eleverna om flyktingfrågor och när de efter lektionstid skulle se till att förflytta sig därifrån. Jag menar inte att det här förekommer i övrigt i Sverige. Jag har inte hört talas om det någonstans, utan jag har mött nästan enbart fina förhållanden i dessa frågor på alla flyktingförläggningar jag har besökt — säkert inte så många som invandrarministern men ändå en hel del — och jag har bara positiva erfarenheter just när det gäller undervisningen och när det gäller personalens engagemang i de mänskliga frågor som kommer upp. Att få tala om flyktingfrågor kan ju vara en hjälp också för personalen i stället för tvärtom, som jag ser det.
Herr talman! Låt mig anknyta till Ragnhild Pohanka först, när hon talar om besöksförbud.

Jag hoppas att vi kan vara överens om den grundprincipen, för den tycker jag är viktig. Enligt vad jag förstår var avsikten med det s.k. förbudet att förläggningspersonalen inte ville att lärarna utan anmälan skulle besöka förläggningen under den tid de inte var engagerade i att undervisa. Men Ragnhild Pohanka säger också att hon inte hört talas om något sådant här tidigare, inte någonstans. Jag har inte heller gjort det. Därför tycker jag att jag har rätt när jag säger att det är en lokal fråga och inte en principiell fråga, som Alexander Chrisopoulos vill göra det till. Därför tycker jag också att det är bra att man löste den lokala konflikten precis så som jag tycker att sådana skall lösas, dvs. genom att man sätter sig ned och resonerar och kommer överens.
Herr talman! Det står i svaret att det har varit ett lokalt problem och att man har hittat en lokal lösning. Frågan är vad för slags problem och vad för slags lösning. Vi vill alla att folk skall vara engagerade i flyktingfrågor. Det önskar vi, och det propagerar vi för. Vad skall vi säga till folk som är engagerade i flyktingfrågor, lärare eller icke lärare? Skall vi säga: Ni är välkomna, och det är bra att ni engagerar er, men ni får inte komma med kritik! För så fort ni kommer med kritik, förbjuder vi er att vistas inom den statliga myndighetens område. Är det detta vi skall säga till folk? Här är det inte fråga om förläggningschefens rätt att utestänga ovälkomna personer. De här personerna har rätt att vistas inom området, och tidigare vistades de i förläggningen också på sin fritid. Men de förbjöds att vistas där sedan de blivit kritiska mot den förda flyktingpolitiken. Ur den principiella synpunkten borde invandrarministern ta avstånd från vad som skett. De här metoderna får inte användas för att tysta ner debatten.
Herr talman! Jag har inte blivit nekad att komma in på någon flyktingförläggning. Jag höll dessutom så sent som i söndags en presskonferens på Rämshyttans flyktingförläggning, med förläggningsledningens goda minne. Jag kan inte kräva det, men jag önskar att invandrarministern fördömer skrivelser av det slag som jag har nämnt i min fråga. En förläggningschef har självfallet rätt att skriva till lärarna att han vill ha en överläggning om förhållandena på lägret, men direktiven som finns med i brevet vänder jag mig mot.
Herr talman! Då bär Ragnhild Pohanka syn för sägen. Även om man är engagerad i flyktingfrågor, är man välkommen till en förläggning. Alexander Chrisopoulos försöker ju göra gällande att man inte är välkommen bara för att man är engagerad. Jag tycker att jag i mitt första svar gav besked om det som ni vill ha fram, när jag sade att det finns inga sådana allmänna riktlinjer för invandrarverkets förläggningar som Alexander Chrisopoulos tycks mena att det finns när han talar om förbud.
Herr talman! Jag har inte trott att det finns sådana riktlinjer, och så har jag inte uppfattat att Alexander Chrisopoulos heller tror. Men vi vill att det skall föras fram motargument av invandrarministern och från regering och riksdag, att så här får det inte gå till på en flyktingförläggning, att man inte kan acceptera ett sådant brev. Jag tycker att det är bra att frågan har kommit upp, för det är viktigt att vi har förtroende för förläggningarna och att förläggningscheferna handlar demokratiskt och riktigt både mot sin personal och mot flyktingarna. Jag har inte ifrågasatt direktiven, utan jag har ifrågasatt handlandet från en enstaka förläggningschef. Det är här jag menar att man skulle kunna ge en liten anmärkning i kanten, en röd bock, för det här sättet att uppträda.
Herr talman! Nej, det är riktigt att det inte finns några skriftliga regler för hur man skall agera i det här sammanhanget. Det har jag heller inte påstått. Men det finns en prejudicerande praxis. I den mån myndigheterna inte tar avstånd från sådana metoder blir de praxis. De går ut på följande: Ni är välkomna att vistas på förläggningarna så länge som ni är engagerade, och det är positivt, men ni får inte vara kritiska. Är ni kritiska får ni vistelseförbud på de här förläggningarna. Detta är en metod som jag tycker att vi kraftigt skall ta avstånd från om vi menar allvar med att människor skall engagera sig. Blir man engagerad har man självklart också rätten att vara kritisk gentemot den förda flyktingpolitiken. Det får vi tåla vare sig kritiken är berättigad eller inte. Det finns en risk för att den praxis som förläggningschefen i Olofsfors tilllämpar blir prejudicerande vid de andra förläggningarna i landet. Det är därför viktigt att man tar avstånd från sådana här metoder.
Herr talman! Jag tvekar inför att åter begära ordet i debatten, men jag vill tala om för Alexander Chrisopoulos att detta fall inte har bildat någon prejudicerande praxis. Jag anser i själva verket att det är upplösningen av den här konflikten som borde bli prejudicerande, dvs. att man sätter sig och pratar med varandra och kommer överens.
Herr talman! Jag har inte hört vilka slutsatser man kommit fram till vid förhandlingarna och vad dessa innebär. Jag vill betona att den här incidenten är så allvarlig att det skulle behövas ett uttalande i denna fråga från regeringen, invandrarministern, arbetsmarknadsverket eller invandrarverket. Man borde säga: Vi tycker det är olämpligt att man gör på det här sättet och att det får gå till så här, dvs. att man ger sina anställda sådana direktiv som innebär att de inte får vistas på arbetsplatsen efter arbetets slut.

Herr talman! Barbro Sandberg har, med anledning av att invandrarverket planerar att tillfälligt förlägga asylsökande på visst hotell i stället för att välja andra lösningar som förordas av den berörda kommunen, frågat mig om regeringen avser att ”ta initiativ som syftar till att invandrarverket skall lösa kapacitetsproblemen inom flyktingmottagandet i samförstånd med kommunerna”. Det är nu fem månader sedan statens invandrarverk omorganiserades och regionaliserades. Ett klart uttalat syfte från regeringens sida var bl.a. att invandrarverket härigenom skulle kunna förbättra flyktingmottagandet genom ökat samarbete på regional nivå med kommunerna. Ett väl utvecklat sådant samarbete är en förutsättning för att flyktingmottagandet över huvud taget skall kunna fungera. I dagens läge med många fler asylsökande än väntat, är det självfallet nödvändigt för invandrarverket, som självständigt har att sköta förläggningsverksamheten, att inte avvisa inkvarteringsmöjligheter eller avstå från samförståndslösningar med kommunerna. Och så sker inte heller! Vad invandrarverket emellertid försöker göra, är att hålla samman de asylsökande i sådana förläggningsenheter att verksam heten blir praktiskt hanterbar och att de kan förhyras till rimliga priser och rimlig avtalslängd. Därigenom kan man också lättare se till att asylutredningarna inte försvåras och leder till långa väntetider. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att regeringen, mot den bakgrund som jag nyss redovisat, inte ser något behov av att ta något initiativ i det syfte som Barbro Sandbergs fråga gäller.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag beklagar den sista meningen i statsrådets svar. Invandrarverkets praktiska hantering av den här frågan stämmer inte överens med det svar som Maj-Lis Lööw här ger. Jag skulle vilja ge en redovisning för hur det har gått till. Jag tror att statsrådet kanske inte vet det. Folkpartiet i Enköping har varit mycket positivt till ett bra flyktingmottagande. Vi har också arbetat för att man skall öka flyktingkvoten, vilket man också har gjort från Enköpings kommuns sida. Vi var mycket positiva till att man från invandrarverket tog kontakt med den tjänsteman som har hand om detta i kommunen. Man kom från invandrarverket också till kommunen och var med och tittade på stadshotellet. Det visade sig då att detta inte var något lämpligt inkvarteringsställe. Vi tycker att det är en dålig lösning när man sedan från invandrarverkets sida ändå väljer att placera flyktingar där, trots att kommunen har plockat fram flera andra alternativ. Invandrarministern talar här om en rimlig kostnad. Jag kanske har litet svårt att bedöma vad som är en rimlig kostnad. Men är 1 milj.kr. per månad, som jag har hört att detta kostar, en rimlig kostnad? Anser verkligen Maj Lis Lööw att invandrarverkets handlande har skett enligt de principer som enligt svaret skall tillämpas? Invandrarverket har avvisat förslag och har, som jag ser det, inte samarbetat. Man har varit i kontakt med kommunen 15-20 gånger och ändå går man emot kommunens förslag.
Herr talman! Jag tror att Barbro Sandberg redan anar, eftersom hon säger att hon skall lämna material efter debatten, att detta är på gränsen till vad som kan behandlas i en riksdagsfråga. Såsom jag påpekade i mitt svar är förläggningsverksamheten något som invandrarverket självständigt har att sköta. Jag kan bara svara principiellt. Principiellt gäller, vilket jag tror också går att omsätta i detta ärende, att det ändå måste finnas en viss förläggningskapacitet. Man måste väga in många olika omständigheter så att förläggningsverksamheten blir av den storlek och varaktighet att man där kan sköta allt det praktiska arbetet när det gäller att hålla kontakt med den personal som bedriver utredningsverksamhet osv. Läget i dag är på många sätt utomordentligt ansträngt. Det är inte särskilt lätt för invandrarverkets personal att i alla lägen finna lämpliga förläggningar och till yttermera visso övertyga kommunerna om att förlägga flyktingar till dessa förläggningar. Vi skall kanske gemensamt försöka uppmana våra kommunalpolitiker att vara litet mer vidsynta framöver i detta avseende. Vi kan annars komma i en mycket bekymmersam situation.
Herr talman! Det är detta som gör mig bekymrad, Maj-Lis Lööw. Här har det funnits kommunalpolitiker som varit vidsynta och försökt att ställa upp. Man har varit i kontakt med invandrarverket och verkligen ansträngt sig. Jag vill påstå att Enköpings kommun är ett mönster när det gäller att ta emot invandrare. Vi har inte tidigare haft några problem, och vi har ökat vår flyktingkvot för varje år. Vi var också beredda att ställa upp när det gällde en tillfällig förläggning. Men då placerade invandrarverket flyktingar i en förläggning på Stadshotellet mitt på Stora torget, när det fanns andra alternativ där först och främst invandrarna skulle må mycket bättre. Dessa alternativ har tagits fram, och där kunde man erbjuda viss sysselsättning för invandrarna. Nu skall de alltså gå omkring i staden. Vi har dessutom tidigare haft svårigheter med att placera de kvotflyktingar som vi ställt upp för och tagit emot. Man har då nekat dessa att bo på hotell, och sedan kommer helt plötsligt en grupp som placeras där utan föregående varning.

Herr talman! Jag ber först att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Hotelloch restaurangnäringen är viktig för samhällsekonomin. En stark turistnäring innebär en förstärkning av bytesbalansen gentemot utlandet. Det är i allra högsta grad nödvändigt, eftersom vi i dag har ett underskott i bytesbalansen på turistsidan. Turismen har även en viktig regionalpolitisk betydelse. I ett län som Norrbotten, som jag kommer ifrån, har åtskilliga sysselsättningstillfällen skapats och flera kan skapas genom en konkurrenskraftig turistnäring. Höjd moms tillsammans med dyrare bensin kan innebära ett dråpslag mot turistnäringen i stora delar av landet. Därför tycker jag att regeringen inte har lyssnat tillräckligt på den kritik som har kommit från olika intresseorganisationer. Jag vill fråga industriministern varför man inte har tagit hänsyn till den mycket massiva kritik som har kommit från branschen. Dessutom säger man att skattesystemet skall anpassas internationellt till vad som bl.a. gäller för våra närmaste konkurrentländer. Den internationella anpassningen av skatten på hotelloch restaurangtjänster uteblir dock, eftersom våra grannländer, exempelvis Norge och Finland, inte har någon moms på hotelltjänster. Genomsnittsvärdet för OECD-länderna ligger mellan 7 och 10 26, beroende på standarden. Därför tycker jag att den internationella anpassningen har uteblivit. Jag vill fråga industriministern varför man på detta område inte har valt en skattebelastning som är jämförbar med vad som gäller i våra närmaste konkurrentländer.

Herr talman! Jag är fullt medveten om det. Jag är också medveten om det förslag som den regeringen som Ivar Nordberg tillhör har lagt fram. Förslaget innebär att man vill höja momsen på hotelloch restaurangtjänster. Det föreligger en uppenbar risk att man prissätter sig ut ur marknaden och att våra närmaste grannländer kommer att dra större nytta av det här. Det finns en risk att de åtgärder som industriministern har redovisat — regionalpolitiskt, branscherna, regionala myndigheter, kommunala myndigheter —- inte får någon effekt eftersom skattebelastningen sätter käppar i hjulet. Industriministern säger att han noggrant kommer att följa utvecklingen. Är industriministern beredd att gå till regeringen och föreslå förändringar i skattesystemet, om det visar sig att turistströmmarna till de svenska hotellen och campingplatserna kommer att minska avsevärt efter det att reformen nästa år sätts i sjön?

Herr talman! Jag tror att industriministern känner varmt för utvecklingen av turistnäringen, eftersom det också tillhör hans departements ämnesområde. Samtidigt kan man dock konstatera att det i denna fråga är finansministern som har bestämt villkoren. Jag beklagar detta eftersom det kan få ytterst negativa konsekvenser för stora delar av vårt land, som är beroende av en ökad sysselsättning, av att utveckla turistnäringen och av att man har ett skatteoch ekonomiskt system som främjar en regional utveckling. En regionalpolitisk proposition kommer senare att läggas fram på riksdagens bord. Jag utgår ifrån att regeringen redan då är beredd att göra de korrigeringar som visar sig nödvändiga på grund av en felaktig skattepolitik på turistområdet.

Herr talman! Jag får först tacka för svaret. SSAB byggdes en gång i tiden upp med skattepengar. I Borlänge skulle Nordens tunnplåtscentrum finnas. En metalliseringslinje är en förädling av tunnplåt. Jag har ställt frågan utifrån den företagarkampanj som SSAB:s ledning har gått in i, där man har sagt att denna förädlingslinje med en kostnad på drygt en miljard skall förläggas utomlands av energiskäl. I det sammanhanget funderar man naturligtvis på hur SSAB:s huvudägare egentligen ser på det här. Industriministern säger att han inte direkt kan påverka enskilda investeringsärenden. Det är väl det här som är den svaga länken i det ägaravtal som finns med den inriktning som styr SSAB i dag. Huvudägaren kan tydligen inte ha några principer av moraliska, regionalpolitiska eller industripolitiska skäl. Det skulle vara ganska uppseendeväckande om svensk stålindustri skulle förlägga förädlingen utomlands. Utan att för den skull hemfalla till ministerstyre borde industriministern kanske fundera över de representanter som finns i SSAB framöver. Man måste fundera över hur SSAB skall styras i framtiden. Om nu bara de rent marknadsekonomiska förutsättningarna skall råda, skulle industriministern då vara nöjd med att lägga investeringen utomlands? Skulle man då helt nonchalera de regionaloch industripolitiska frågorna? Det är tydligen så de resonerar i SSAB:s ledning, åtminstone de som får framträda och som skapar stor oro hos de anställda och i regionen. Har regeringen inte något som helst styrmedel längre, eftersom man har överlämnat till marknadskrafterna att styra detta? Det måste ju vara en konsekvens av det svar jag har fått. Jag noterar med glädje att industriministern anser att verksamheten borde förläggas till Borlänge.

Herr talman! Det vore en skandal om en förädling av tunnplåten skulle förläggas utomlands. Det kan inte uteslutas, säger industriministern, att man förlägger verksamheter utomlands, och det kan finnas fördelar med det. Men i den här branschen är ju de regionalpolitiska och rent industripolitiska aspekterna mycket klart och tydligt avgörande. Det olyckliga är att genom detta ägaravtal krafter i SSAB:s styrelse släpps fria att ingå i storfinansens energikampanjer, uppträda tillsammans med Stora och samtidigt skrämma anställda i syfte att pressa regeringen i fråga om energipolitiken eller annat. Vad som oroar mig i detta är att om regeringen och industridepartementet inte har en egen uppfattning i dessa frågor kan man inom industrin i framtiden få fritt fram att på rent marknadsmässiga grunder förlägga verksamheten utomlands.